Herr talman!

Jag vill påminna Robert Hannah om att varken jag eller någon annan i regeringen får ingripa i eller påverka enskilda ärenden som handläggs av ansvariga myndigheter eller domstolar. Det är Migrationsverket som först prövar skyddsbehovet för den som söker asyl i Sverige. Ett avslag kan överklagas till migrationsdomstol. Migrationsöverdomstolen är sista instans, och dess avgöranden är praxisbildande. Skyddsbehovet prövas i enlighet med utlänningslagen, och den individuella bedömningen görs alltid utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I prövningen ingår också frågan om det finns ett realistiskt och verkligt internt flyktalternativ i hemlandet för den asylsökande. Asylsökande som bedöms vara flyktingar, alternativt skyddsbehövande eller övriga skyddsbehövande, har rätt till uppehållstillstånd. Framkommer nya omständigheter efter att ett beslut om avvisning eller utvisning vunnit laga kraft kan Migrationsverket pröva om dessa omständigheter utgör verkställighetshinder. En avvisning eller utvisning av en utlänning får aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att han eller hon riskerar dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Inför besluten i enskilda ärenden har Migrationsverket tillgång till en omfattande rapportering om situationen i de asylsökandes hemländer. Migrationsverkets handläggare och beslutsfattare har stöd av rättspraxis, riktlinjer och rekommendationer för att nå en enhetlig rättstillämpning med hög kvalitet. Migrationsverket arbetar med systematisk kvalitetsuppföljning av handläggande och beslutsfattande. Jag har förtroende för Migrationsverkets arbetssätt. Givetvis följer jag Migrationsverkets arbete, men det är inte regeringen som kvalitetsgranskar enskilda ärenden. Sverige är förpliktat att tillhandahålla möjligheten att söka asyl och få en sådan ansökan prövad enligt en ordning som står i överensstämmelse med internationella förpliktelser. Vi uppfyller detta och har ett regelverk som svarar mot höga krav på rättssäkerhet. När det gäller regeringens syn på de fasansfulla handlingar som begås i Irak, men även i Syrien, kan jag hänvisa till utrikesministerns svar i kammaren den 7 november 2014 på Birgitta Ohlssons interpellation om Islamiska statens/Daeshs folkmord i Irak och Syrien och till biståndsministerns svar den 29 oktober 2014 på Robert Hannahs skriftliga fråga om den humanitära situationen för IS offer.

Herr talman! Tack, justitie och migrationsministern, för ditt svar! Jag kan dock börja med att säga att jag hade sett samma text om jag hade gått in på Wikipedia eller om jag hade gått in på lagtext.se som det du säger till mig, det vill säga du har i princip inte svarat mig någonting. Men jag ska gå till sakärendet. Tyvärr handlar det inte om ett enskilt ärende, vilket migrationsministern påstår. Detta handlar tyvärr om ett systematiskt utvisningsbeslut som ges i princip samtliga yezidier eller assyrier som åter söker asyl efter att de har fått avslag, det vill säga före detta papperslösa som återigen har fått möjligheten att söka. Att hävda att det är enskilda ärenden är faktiskt en ren lögn. Migrationsministern hänvisar till utrikesminister Margot Wallströms svar till mig i en interpellationsdebatt tidigare under den här månaden. Utrikesministern bekräftade i sitt svar till mig att det föreligger risk för folkmord, det vill säga din minister i din regering hävdade att det finns risk för folkmord på de här två folkgrupperna. Därför undrar jag, herr talman, om migrationsministern skulle kunna besvara frågan: Vad innebär det för förpliktelser för Sverige i migrationsrättsligt hänseende när det finns en risk för folkmord för de personer som Migrationsverket nu skickar tillbaka?
Herr talman! Till och med Wikipedia kan ha rätt ibland. Och ordningen är faktiskt den att Migrationsverket prövar de här fallen enligt de lagar och regler som finns. Om man inte är nöjd med det kan man sedan överpröva det och överklaga det till migrationsdomstolen. Jag kan inte som minister - det kan inte Robert Hannah heller - gå in i enskilda ärenden och säga: Nu ska ni besluta på det sättet eller på det sättet. Inte heller när det gäller praxisdelen kan vi utöva den typen av maktutövning som Robert Hannah tydligen gärna eftersträvar. Inget land i Europa tar lika stort ansvar för flyktingsituationen i Syrien och Irak som Sverige gör. Vi har ungefär 70 000 asylsökande i år. Det kanske är uppemot 100 000 asylsökande nästa år. Många av dessa människor kommer från de här regionerna - Irak och Syrien - och flyr undan det fruktansvärda krig som pågår där. Räknat per capita är Sverige det land som tar emot allra flest av dessa. De allra flesta av dem som flyr från Syrien och många av dem som flyr från Irak får också permanent uppehållstillstånd i Sverige. Jag skäms inte ett ögonblick, ska jag säga, för den politik som vi för. Det är nämligen vårt land som visar att man kan ge dessa människor skydd, stöd, tak över huvudet och mat för dagen - det handlar om dem som nu flyr från dessa förhållanden. Försök inte utmåla Sveriges flyktingpolitik som hård och kall i det här avseendet! Det är tvärtom. Vi tar ett väldigt stort ansvar. Robert Hannah är oroad för att vi ska få kritik av UNHCR. Det händer ibland att Sverige får kritik av UNHCR i vissa frågor och i vissa detaljer. Men generellt sett ger UNHCR mycket höga betyg till Sverige för vårt flyktingmottagande. Man talar till och med om Sverige som ett av de bästa länderna när det gäller en rättssäker migrationspolitik. Men alla som kommer har inte skyddsbehov. Varje fall måste prövas individuellt. Har man skyddsbehov får man stanna. Har man inte skyddsbehov får man inte stanna, och då avvisas man igen. Så måste ordningen vara. Jag tänker inte ta på mig att gå in i dessa enskilda ärenden och avgöra dem på politisk väg, utan det är en fråga för Migrationsverket och migrationsdomstolen. Sedan gäller det folkmordsfrågan. Såvitt jag vet uttalade aldrig den tidigare regeringen, den borgerliga regeringen, att det som pågår i Irak och Syrien är att anse som folkmord i juridisk mening. Det beror på att folkmord som ett juridiskt begrepp i första hand också prövas av domstol, innan man kan börja använda det. Det är alldeles riktigt att det då som en följd av det följer ett antal förpliktelser. Vad jag kan säga är att det som pågår är avskyvärda handlingar. De kan många gånger dessutom betraktas som och anses vara brott mot mänskligheten. Precis som utrikesministern har sagt kan det föreligga en risk för folkmord. Men att det är ett fullbordat folkmord eller att det pågår ett folkmord sa inte den gamla regeringen, och det har inte den nuvarande regeringen heller gjort hittills. Det innebär naturligtvis inte att det har någon avsevärd betydelse för bedömningen i varje enskilt fall. Det är klart att man inte får avvisa en person om det finns, som det står, skälig anledning att anta att han eller hon riskerar dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Så är lagreglerna, och jag litar på den ordning vi har, att våra domstolar och Migrationsverket tolkar de lagarna på ett korrekt sätt.
Herr talman! När en utrikesminister uttalar att det finns en risk för folkmord innebär det enligt folkmordskonventionen att det finns vissa förpliktelser att stoppa sådana folkmord. Därför undrar jag, med tanke på att Stefan Löfven till exempel under sitt sommartal uttalade att Sverige ska göra allt i sin makt för att hjälpa till att stoppa Isis, hur det kan ligga i samma riktlinje att systematiskt skicka tillbaka personer som tillhör de här två folkgrupperna, som riskerar att utsättas för folkmord. Vilka är Sveriges förpliktelser i det här ärendet, när det finns risk för folkmord och folkmordskonventionen faktiskt uttalar att Sverige har förpliktelser när man anser att det finns risk för folkmord eller försök till folkmord, som det står i konventionen?
Herr talman! Vi ska naturligtvis göra allt för att försöka förhindra det som nu sker, tillsammans med andra länder. Det gör vi också. Ett initiativ som den här regeringen nu tar är att stoppa dem som reser ned för att träna eller delta i strid, i förlängningen, med den typ av terrornätverk som IS är. Jag ska kanske informera Robert Hannah om att den tidigare regeringen gick ut och sa att man tänkte kriminalisera stridande för IS, men när vi kom till Justitiedepartementet den 3 oktober fanns det inte ett skrivet papper om detta. Det fanns inte ens ett utkast till ett utredningsdirektiv om det här, utan det är vi i den nya regeringen som har fått dra igång den processen. Inom kort kommer vi att tillsätta en sådan utredning för att se till att vi kan leva upp till de förpliktelser som bland annat följer av den nya FN-resolutionen. Vi gör vad vi kan på svensk hemmaplan, så att säga, men också i samarbete med andra länder för att försöka få stopp på detta. Vi tar hand om väldigt många som är asylsökande från den här regionen. Utmåla inte Sverige som ett land där man inte tar socialt och solidariskt ansvar! Det är faktiskt precis tvärtom. Och innan du ställer dig i riksdagens talarstol och anklagar människor för lögn tycker jag nog att du ska kontrollera vad sanningen egentligen är. Jag har inte möjlighet som minister att gå in i enskilda ärenden. De här frågorna ligger på Migrationsverket och migrationsdomstolen. Den ordningen måste man faktiskt respektera.
Herr talman! Jag tycker att det kan vara bra att fokusera på vad man vill göra när man är i regering i stället för på vad andra gjorde när de var i regering. Det kan vara en ganska bra utgångspunkt om man vill vara med och styra ett land.

Det pågår alltså ett systematiskt övergrepp mot dessa två folkgrupper. Det känns som att ni faktiskt skulle kunna göra mer än att gå runt och tro att det här löser sig av sig själv och att den socialdemokratiska regeringen är så himla god. I stället för att, som Folkpartiet vill, delta i den USA-ledda koalitionen för att stoppa folkmordet vill ni ju straffa till exempel svenskkurder som reser ned till Irak för att stoppa detta - vilket de gör med tanke på att Sveriges regering inte vill hjälpa till. Jag vill också påpeka att Sverige faktiskt har förpliktelser att bedöma de här fallen annorlunda när utrikesministern uttalar att det finns en risk för folkmord. Min uppmaning är alltså att migrationsministern ska se över hur man har hanterat ärendena - det är nämligen fler än ett; jag känner till över 15 ärenden - och undersöka om det har gjorts korrekta bedömningar i de fallen.
Herr talman! Det är ett stort antal asylsökande från både Irak och Syrien som kommer till Sverige. När det gäller den irakiska delen är det fler som får stanna än som avvisas. En del av dem vi avvisar avvisas dessutom enligt Dublinförordningen, det vill säga till det land där de ska söka asyl - det första ankomstlandet i Europa. Men jag skulle nog vilja säga att vi tar ett mycket stort ansvar för den humanitära katastrof de här frågorna faktiskt handlar om. Jag tror att Robert Hannah missuppfattar vad vi vill göra när det gäller att kriminalisera dem som tränar för strid i terroristnätverken. Vi tänker naturligtvis inte kriminalisera de svenskkurder som åker ned, utan vi talar om dem som strider för eller tränar med terroristorganisationerna. I botten har vi dessutom en FN-resolution om att göra detta, och den är bindande för alla världens medlemsstater. Vad jag påpekade var bara att det när vi kom in på Justitiedepartementet inte fanns någon påbörjad process i den här frågan, trots att det fanns en del yviga löften före valet. Det är i stället vi som får påbörja processen, och vi gör det så snabbt vi kan. Jag menar nämligen att det är viktigt att försöka sätta stopp för den här typen av resande ned till terroristnätverk. När det gäller den här frågan menar jag i sak att vi tar det ansvar vi ska. Vi kan dock inte på politisk nivå ta över de avgöranden Migrationsverket och domstol har att fatta. Återigen: Vi har tydliga riktlinjer att utgå ifrån, och det är att en avvisning inte får ske om han eller hon riskerar dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning. Det tycker jag är en väldigt tydlig utgångspunkt.